Fru talman! Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att dra tillbaka förslaget om att vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd, trots att de saknar skyddsskäl, om situationen är särskilt ömmande. Justitiedepartementet har remitterat en promemoria med kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik . Syftet med förslagen är att den nya ordning som föreslås i Migrationskommitténs betänkande, med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, ska vara långsiktigt hållbar och inte leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall. Ett av förslagen i promemorian är att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Detsamma föreslås gälla för en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige. Bakgrunden är att Sverige nu kommer att gå ifrån en ordning där permanenta uppehållstillstånd varit huvudregel till en ordning där huvudregeln i stället blir tillfälliga uppehållstillstånd. Det är rimligt att personer som vistas i Sverige med tillfälliga uppehållstillstånd under lång tid och som fått en särskild anknytning hit, till exempel genom jobb eller familj, i fortsättningen ska få möjlighet till uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. De får emellertid inte permanenta uppehållstillstånd, utan tillfälliga. I sammanhanget kan också nämnas att Migrationsverket i sitt remisssvar bedömt att den föreslagna lagändringen inte kan förväntas innebära ett ökat antal beviljade förstagångsansökningar, detta eftersom förslaget endast omfattar den som redan haft ett uppehållstillstånd. Beredningen av Migrationskommitténs betänkande och den kompletterande promemorian fortsätter. Tidsplanen ligger fast, och regeringen kommer att återkomma till riksdagen när beredningen är färdig.
Fru talman! Trots att Sverige kämpar med ett omfattande utanförskap efter många år av högt asylmottagande väljer regeringen att gå fram med migrationspolitiska förslag som leder till fler asylsökande och fler uppehållstillstånd. Man har aviserat nya mer generösa regler för dem som omfattas av gymnasieregelverket. Syftet är att det ska bli enklare för fler att få stanna. Man föreslår också en helt ny grund för uppehållstillstånd, där det ska räcka med särskilda skäl för att vuxna ska få stanna här. Man kallar det en ny humanitär skyddsgrund, men det är det inte. Det är någonting helt annat. Det som tidigare varit en humanitär ventil för de allra mest ömmande fallen förvandlas nu till en helt ny grund för människor att få stanna här trots att de inte har skyddsskäl. I sitt remissvar skriver Migrationsverket med anledning av förslaget: Gruppen som potentiellt kan omfattas av paragrafen på grund av sin anpassning till Sverige ökar med tiden. Migrationsverket bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall. Det är alltså glasklart att det inte längre blir ett undantag utan en helt ny grund. Förslagen kommer, om de blir verklighet, att leda till ökad invandring när Sverige i stället behöver en stram invandringspolitik under mycket lång tid. Migrationsverket skriver att bestämmelsen är otydlig och lämnar ett stort bedömningsutrymme, vilket inte är lämpligt när det inte längre rör sig om en undantagsbestämmelse. Migrationsdomstolen i Malmö skriver: Förslaget ger utrymme för en bred skälighetsbedömning i det enskilda fallet och är hämmande för en enhetlig och förutsebar rättstillämpning. Fru talman! När Ulf Kristersson i partiledardebatten för några veckor sedan frågade statsminister Stefan Löfven varför regeringen inte har lagt fram ett färdigt förslag om att ta bort den så kallade ungdomsrabatten för unga som begått brott, svarade statsministern: "Detta lagförslag fick allvarlig kritik i remisshanteringen.

Fru talman! Regeringen bryter naturligtvis inte mot grundlagen. Det är helt fel. Det är klart att vi använder oss av remissinstitutet precis som alla andra regeringar har gjort. Vi tar också in remissynpunkter och bearbetar våra lagförslag med utgångspunkt från remissinstitutet. Det är fel. Vi bryter inte mot någon grundlag. Man kanske också ska se var vi befinner oss i asylfrågan som sådan. Återigen: Antalet asylsökande är just nu det lägsta på 20 år. Statens kostnader för migration och integration har sjunkit med 35 miljarder kronor sedan 2016. Andelen asylsökande som kommer till Sverige har sjunkit från 12 procent som det var på Moderaternas tid. Det var 12 procent av dem som kom till EU som kom till Sverige, och i dag är det 3 procent. Det är resultatet av de åtstramningar som vi vidtog för fem år sedan med id-kontroller och gränskontroller med den tillfälliga lagen. Då var Moderaterna ingenting att hålla i handen, tvärtom. De orkade inte ens att här i kammaren rösta för id-kontrollerna när vi drev igenom det. De åtgärderna gjorde ändå att vi fick kontroll över situationen. Nu sitter vi och skriver på den nya permanenta lagstiftningen. Vi har inte lagt fram några förslag än. Vi arbetar med dem, och vi tar in remissinstansernas synpunkter i det arbetet. Det kommer att bli den stramaste lagstiftningen på nästan 40 år. Vi går över till tillfälliga uppehållstillstånd från permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Vi säger samtidigt att ska man ha ett permanent uppehållstillstånd kan man söka det efter tre år. Men då måste man kunna försörja sig, ha grundläggande kunskaper i svenska och hur det svenska samhället fungerar, och man ska inte ha begått några allvarliga brott. Det är i linje med övriga EU. Det är till och med stramare än EU-genomsnittet när det gäller tillståndens längd. Det finns därmed en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Det handlar om rätten till skydd om du behöver det, men samtidigt en plikt och skyldighet att integreras om man ska ha permanent uppehållstillstånd. I förslaget finns också en möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det är en ventil för att förebygga orimliga effekter när vi går över till en ny ordning med tillfälligt uppehållstillstånd. Jag ska ta ett exempel. Låt oss säga att vi har en familj som har varit här i åtta tio år. De jobbar och betalar skatt, och barnen går i skolan. Så blir det fred i hemlandet. De har gått runt på tillfälliga uppehållstillstånd. Ska då en sådan familj kastas ut ur Sverige trots att de är integrerade på alla sätt man trots allt kan begära efter den tiden? Min uppfattning är att det inte är rimligt att göra det, utan det bör finnas en ventil. Om de har den särskilda anknytningen och också kan hänvisa till särskilt ömmande omständigheter bör en sådan familj få möjlighet till förlängt tillfälligt, inte permanent, uppehållstillstånd. Det här är en undantagsbestämmelse. Det är ett mikroförslag i marginalen på migrationspolitiken. Det välter förstås inte hela politiken. Det tror inte Migrationsverket heller. Maria Malmer Stenergard pratar om att många fler nu kommer att komma till Sverige till följd av detta. Migrationsverket skriver ordagrant så här i sitt remissvar: "Vuxna som fått en särskild anknytning till Sverige kan beviljas uppehållstillstånd vid särskilt ömmande omständigheter endast om de redan haft ett uppehållstillstånd. Den föreslagna lagändringen kan därför inte förväntas innebära ett ökat antal beviljade förstagångsansökningar." Alltså: kan inte förväntas innebära ett ökat antal beviljade förstagångsansökningar. Detta står svart på vitt i Migrationsverkets remissvar. Varför läser inte Maria Malmer Stenergard det? Varför fortsätter hon att driva en retorik som utgår från att förslaget skulle öka antalet asylansökningar på den här punkten när det inte finns något som helst belägg för det, i varje fall inte i Migrationsverkets remissvar? Som sagt: Vi arbetar nu vidare med det här förslaget.
Fru talman! Jag vet inte i hur många debatter jag har stått här och lyssnat på exakt samma inlägg från Morgan Johansson. Självgodheten och historierevisionismen känner inga som helst gränser. När vi moderater föreslog tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta sa Morgan Johansson att vi inte längre var människor. Han var inte ett dugg intresserad av att strama åt invandringen. Det här är fakta: Under tio år, 2011 till och med 2019, har Sverige beviljat 1,2 miljoner uppehållstillstånd. En tredjedel av dem var asylrelaterade. En majoritet av tillstånden beviljades under åren 2015-2019, det vill säga under regeringen Löfven. Åren 2015 respektive 2016 beviljade Sverige flest ansökningar av alla EU-länder - under regeringen Löfven. Det är klart att asylinvandringen i dag, mitt i coronakrisen, är lägre än under flyktingkrisen 2015. Allt annat vore orimligt. Men invandringen är inte låg. År 2019 var vi på plats sex i EU sett till antalet asylsökande. Och hälften av alla som har kommit är inte självförsörjande. Ändå är migrationsministern nöjd. Han tycks redan ha glömt 2015 och att det som Sverige behöver är en långsiktig, stram och hållbar politik. Varför skulle han annars lägga fram förslag som ökar invandringen till Sverige? Hur mycket regeringen ökar invandringen och hur stor kostnaden blir vet ingen. När regeringen ska beskriva konsekvenserna av den historiskt generösa nya grunden för uppehållstillstånd för vuxna som saknar skyddsskäl gör man det med en enda mening: "Även förslaget om uppehållstillstånd till vissa vuxna på grund av särskilt ömmande omständigheter bedöms medföra att fler personer beviljas uppehållstillstånd jämfört med kommitténs förslag." Det är undermåligt med bara en mening i konsekvensbeskrivningen. Jag undrar dock om migrationsministern har läst sin egen konsekvensanalys. Han anklagar mig för att inte ha läst Migrationsverkets analys, men även de kritiserar ju, med rätta, den konsekvensbeskrivning som regeringen redogör för i en enda mening. Jag ser gärna att Morgan Johansson utvecklar konsekvensanalysen här i kammaren. Med hur mycket kommer invandringen att öka? Vad får det för ekonomiska konsekvenser? Och hur ska vi klara integrationen när ni ökar invandringen? Det vill jag gärna ha svar på.
Fru talman! Nu talar vi om förslaget till en ny humanitär grund och humanitära skäl. Jag har Migrationsverkets remissvar här, och de skriver så här: "Den föreslagna lagändringen kan . inte förväntas innebära ett ökat antal beviljade förstagångsansökningar." När Maria Malmer Stenergard står och säger att detta innebär att det kommer att komma många fler asylansökningar till Sverige har hon alltså inga belägg, i alla fall inte i Migrationsverkets remissvar. Det är ett faktum. Är det då första gången Maria Malmer Stenergard står och varnar för att det kommer att bli många fler asylansökningar? Nej, det är det inte. Detta har Maria Malmer Stenergard och Moderaterna gjort år efter år, stup i kvarten. Jag kan ge några exempel. Vi införde id-kontroller 2015. När vi sedan avskaffade id-kontrollerna 2017 hade Moderaterna svängt 180 grader från det att de inte orkade rösta igenom dem här i kammaren. När vi avskaffade dem våren 2017 var Moderaternas inställning plötsligt att det skulle bli katastrof om man avskaffade id-kontrollerna. Då kunde det låta så här i debatten - jag visar nu upp en tidningsrubrik: Moderaterna varnar för ny flyktingvåg. Det var 2017 och Anna Kinberg Batra. Jag har också en annan artikel här där Johan Forssell säger att detta kommer att öka pressen på redan hårt ansträngda kommuner. Så lät det då, 2017, när vi tog bort id-kontrollerna. Blev det då fler asylansökningar efter att ni larmat? Nej, det blev det inte. Antalet asylansökningar minskade mellan 2017 och 2018 med 4 000. Året därpå, när vi införde gymnasielagen och lagstiftningen om de ensamkommande, var det samma visa från Maria Malmer Stenergard och Moderaterna om hur detta skulle leda till att fler ensamkommande skulle komma. Blev det så? Nej, det blev precis tvärtom. Antalet ensamkommande minskade under de följande åren. När vi slutligen ökade möjligheterna till familjeåterförening 2019 var det också samma visa. Jag har här en debattartikel från Maria Malmer Stenergard själv där hon säger att regeringen nu lägger fram förslag som kommer att öka antalet asylsökande och öka familjeåterföreningen. Blev det fler familjeåterföreningar till följd av detta? Nej, de minskade också. Och antalet asylansökningar är nu lägre än vad det varit på 20 år. Min poäng, fru talman, är att vi gång på gång hört detta från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ni kör ju parallellt nu. Ni är som tvillingpartier. Man kan knappt skilja er åt längre. Ni har båda två stått här i kammaren, varje gång under de senaste åren, och sagt att om man gör det här eller det här kommer antalet asylansökningar att öka och vi kommer att ha en ny flyktingkris. Gång på gång har jag sagt: Sitt ned! Ta det lugnt! Det kommer inte att bli så. Och gång på gång, fru talman, är det jag som har fått rätt och ni som har fått fel. Det kommer att vara så den här gången också. Den lagstiftning som vi nu arbetar med är som sagt den stramaste lagstiftningen på nästan 40 år. Den kommer att ligga under EU-genomsnittet i väsentliga delar när det gäller stramhet, och den kommer att borga för att vi inte återigen hamnar i en ny sådan här kris. Någon gång, fru talman, kanske Moderaterna skulle börja lära sig av misstagen och de alarmistiska budskap man tidigare har haft och börja fundera lite över sitt tonläge och om man kan fortsätta att köra på i samma spår. Det här lagförslaget kommer inte att leda Sverige in i någon ny flyktingkris.
Fru talman! Det är alltid väldigt intressant att höra Morgan Johansson tala om tonläget i debatten. När det gäller Migrationsverkets yttrande måste jag säga att det är rätt ohederligt av migrationsministern att tolka det som han gör. De kritiserar ju de luddiga bestämmelserna, som de inte vet hur man ska tolka. De säger dessutom att de som omfattas av bestämmelsen kommer att öka med tiden, det vill säga att fler kommer att kunna omfattas av den. Och det är klart: Ju mer generösa regler vi signalerar att vi har, desto fler kommer att söka sig till Sverige. Det vet forskningen, och det vet också Morgan Johansson. Ändå står nu Morgan Johansson återigen här och försöker ge sken av att han tar ansvar för Sverige och att han står för en stram invandring. Samtidigt skapar Socialdemokraterna i förslag efter förslag nya kryphål, nya amnestier och nya vägar in i Sverige, inte sällan för grupper utan skyddsskäl. Stå inte här, Morgan Johansson, och säg att du vill minska invandringen till Sverige när regeringen samtidigt lägger fram förslag på förslag för att öka den! Det är rent ut sagt oärligt. Den ökade invandringen spär på de problem som vi redan ser runt om i Sveriges kommuner med trångboddhet, bidragsberoende och kriminalitet. Hopplösheten breder ut sig i ett allt djupare utanförskap. Det är bara den som blundar för Sveriges problem som i det läget kan lägga fram förslag om ökad invandring. Vi riskerar inte bara en ny kris, Morgan Johansson. Vi befinner oss mitt i en integrationskris till följd av stor asylinvandring under lång tid. Det är inte humant att bara öppna Sveriges gränser och låta så många som möjligt komma in innanför gränserna. Det verkligt humana är att ge människor en sann chans att komma in i samhället. Det gör vi inte med en fortsatt hög asylmottagning.
Fru talman! Jag bara pekar på att Maria Malmer Stenergard har stått och sagt så här i fyra års tid: Invandringen kommer att öka, antalet asylsökande kommer att öka, familjeåterföreningen kommer att öka och antalet ensamkommande barn kommer att öka. Varje gång har hon fått fel. Har hon inte lärt sig någonting av allt detta och av alla de här fallen? Hon fortsätter hela tiden med samma typ av budskap, och det gör hon också i den här debatten. Jag har redovisat vad Migrationsverket faktiskt säger om huruvida det blir fler beviljade förstagångsansökningar på uppehållstillstånd till följd av den lagregel som vi nu talar om. Migrationsverkets besked är klart och tydligt: Nej, de gör inte bedömningen att det kommer att bli så. Maria Malmer Stenergard har alltså inga belägg i den delen. Sedan pratar Maria Malmer Stenergard om ökad invandring. Återigen: Tänk på hur det ser ut just nu! Vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Det beror inte bara på pandemin förra året. Den gjorde väl att det sjönk ytterligare, men siffrorna var dramatiskt sjunkande från 2015 till och med 2016, och sedan låg de kvar på mycket låga nivåer 2017, 2018 och 2019. Sedan var det ännu lägre nivåer 2020. Skälet till att vi har så låga siffror nu är inte i första hand pandemin, utan det är de åtstramningar som vi genomförde 2015 och 2016. Jag kan garantera Maria Malmer Stenergard - för jag var migrationsminister då också - att jag inte medverkade till att ta Sverige ur flyktingkrisen för att därefter lägga förslag som skulle föra oss tillbaka in i flyktingkrisen igen. Jag kan garantera Maria Malmer Stenergard och alla som lyssnar på den här debatten att den här regeringen inte kommer att lägga fram några sådana förslag.